Herr talman! Det finns ett talesätt i författningsfrågan som syftar till att göra alla kattor grå. Man stryker under varje antydan till enighet och bekänner sig i ord till de idéer som man inte verkat för i handling. ”Vi är alla intresserade av att stärka riksdagens ställning.” ”Vi vill alla öka medborgarnas insyn i riksdagsarbetet.” ”Vi är alla eniga om värdet av att man i grundlagen skyddar de medborgerliga frioch rättigheterna.” Och i denna utslätade atmosfär av påstådd samverkan och värdegemenskap försöker man dölja var skillnaderna egentligen ligger och hur partierna har agerat. Liberaler har ofta funnit hur litet det har legat bakom sådant tal om enighet. I seklets början var det ofta så att man från högerhåll spjärnade emot demokratiseringen, inte genom att fördöma den utan genom att förhala reformerna med utredningar, etappförändringar och allmän långsamhet. Femtio år senare, när socialdemokratin energiskt motarbetade enkammarreformen, var det inte så att man öppet medgav: Vi vill ha kvar en författning som gör det möjligt för en regering som förlorat ett val att sitta kvar med hjälp av gamla mandat. Man utredde i åratal, man kastade in nya hugskott för att fördröja, man knåpade fram konstruktioner som gjorde läget oklart och kunde försena hela saken. Under båda epokerna var det ofta så att de makthavande försäkrade liberalerna om att det rådde enighet i det mesta. Visst vill vi ha en reform av rösträttsreglerna, sade man på högersidan — frågan är hur långt och hur snabbt. Visst vill vi ha en reform av tvåkammaren, menade Erlander, Palme och Ingvar Carlsson frågan är bara vilka principer den skall bygga på. Det lurade knappast liberalerna, som såg de ideologiska klyftorna. Karl Staaff visste att bara hårt politiskt tryck kunde driva fram allmän och lika rösträtt och parlamentarismens genombrott. Bertil Ohlin lärde sig snabbt att bara oavbruten opinionsbildning kunde tvinga igenom den enkammarreform som blev en av hans största politiska insatser. I dag får vi säkert höra — vi har redan hört en del om det — hur eniga vi är om insyn, maktbalans, kontroll av regeringen, grundlagsregler som skall duga också i krislägen, skydd för frioch rättigheter, vidgat inflytande från väljarna och mycket mer. Och på flera punkter är vi eniga. Stora delar av den nya regeringsformen och riksdagsordningen är vi överens om. Det är viktigt och glädjande. Men på andra punkter är vi långtifrån eniga. Där finns gapet mellan ord och handling. Alla säger att de önskar insyn i riksdagsarbetet, att vi skall sprida information och fakta till massmedia och allmänhet. Men varför då inte gå med på rätt för riksdagens utskott att hålla offentliga utfrågningar? Gunnar Helén har redan utförligt argumenterat för den förbättringen och mot de torftiga invändningar som propositionen reser. Varför år efter år säga nej till den reformen? Den frågan går till socialdemokrater och centerpartister, som fortfarande menar att utskottens utfrågningar alltid skall hållas innanför stängda dörrar. Ännu har vi inte fått ett ord till svar i denna debatt. Herr Palme kom inte med någon replik. Justitieministern tycks inte vara närvarande just nu. Herr Lidbom, vars ande svävar över propositionen, har såvitt jag förstår svävat ut ur kammaren. Vi efterlyser ett svar på frågan: Varför går ni inte nu med på offentliga utskottsutfrågningar? Alla säger att de vill ha en regeringsform som ger besked om hur beslut fattas i krislägen och som inte skapar en orimlig maktkoncentration. Men hur kan man då förorda att besluten i regeringen skall fattas av statsministern ensam eller säga att det inte behövs några regler alls? Hur kan man anse att det sätt som varenda demokratisk församling här i landet fattar sina beslut på — votering och rösträkning — inte duger för landets ledning, för regeringen? Hur kan man både säga sig vara mot maktkoncentration i allmänhet och för den enorma maktkoncentration till statsministern, som hans suveräna beslutsrätt kan innebära i vissa fall? Också den frågan går till kammarens socialdemokrater och centerpartister. Vi får ett nytt system för regeringsbildning här i Sverige. Talmannen skall spela en central roll. De flesta säger att det sker för att politisk makt skall ligga hos personer som man kan utkräva ansvar av och att riksdagen skall ha det avgörande inflytandet. Men varför då föreslå ett system som lägger en så orimlig makt i talmannens hand att bara han eller hon får föreslå statsminister? Hur vill socialdemokrater, centerpartister och moderater försvara sitt egendomliga förslag att riksdagen skall besluta om statsminister men att riksdagen inte får lägga fram de nåmn man skall besluta om? Och samtidigt som man skapar ett slags talmansvälde vid regeringsbildningar i oklara parlamentariska situationer, gör man det omöjligt att utkräva ansvar av talmannen under mandatperioden. Talmännen skall ju i fortsättningen både få radikalt ökad makt och väljas för tre år och inte som nu för ett år i taget. Björn Molin kommer senare i dag att belysa de regler som utskottet föreslår och det alternativ som folkpartiet har lagt fram. Vår fråga till majoriteten är denna: Är det med avsikt ni här i riksdagen skapar förutsättningar för ett talmansvälde som strider inte bara mot våra parlamentariska traditioner utan också mot uttalade föresatser att inte koncentrera för mycket makt hos en enda person? De flesta menar att vi skall ha skydd mot sådana ändringar i grundlagen som en majoritet av allmänheten är emot. Men varför i så fall motsätta sig oppositionens förslag att en tredjedel av riksdagens ledamöter skall kunna se till att ett vilande grundlagsförslag underställs folket i beslutande folkomröstning i nästa allmänna val? Vilka sakliga skäl finns det mot denna spärr mot författningsändringar som saknar folklig förankring? Frågan bör alltså besvaras av de socialdemokrater som här säger nej. Alla menar att de lagar som riksdagen antar skall vara noga granskade i förväg. Om det finns vägande invändningar av juridisk natur skall de för fram offentligt innan riksdagen fattar sitt beslut. Men i så fall — varför har socialdemokraterna avskaffat lagrådet som obligatorisk instans för granskning av viktiga lagförslag? Varför motsätter man sig också i dag oppositionens krav att lagrådsgranskningen skall väsentligt stärkas? Vill regeringen kunna gå förbi lagrådet därför att den fruktar att experternas invändningar kan bli besvärande? Inget parti motsätter sig i ord att man stärker den kommunala demokratin. Men vi vet att i valrörelsen dränks de lokala frågorna av rikspolitiken. Den gemensamma valdagen gör det nästan omöjligt att effektivt utkräva ansvar av de kommunala förtroendemän, som på senare år fått allt större uppgifter och allt större del av de offentliga utgifterna att förvalta. Varför motsätter man sig fortfarande en utredning som lägger fram modeller för skilda valdagar för kommunalval och riksdagsval? Hur kan man tala om kommunal demokrati och samtidigt slå vakt om ett system som effektivt för undan de kommunala frågorna från allmänhetens intresse? Gång på gång ser vi alltså hur de vackra orden står i strid med de konkreta förslagen. Därför har vi liberaler ofta tvingats reservera oss för lösningar, som står i samklang med de värderingar som vi i enighet bekänner oss till. I flera fall är hela oppositionen samlad. Några gånger står två partier gemensamt bakom kraven. Ofta har folkpartiet ensamt fört fram förslag som vi upplever som angelägna förbättringar. Med hänvisningar till motiv och förslag i motioner och reservationer yrkar jag bifall till reservationerna 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18,19, 21, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 och 41. Under våren har vi fått uppleva, liksom under 1960-talets kamp för enkammarsystem, hur socialdemokratin är den bromsande kraften för många viktiga reformer i författningsfrågan. Det mest konservativa och mest principlösa partiet när det gäller grundlagarna är just socialdemokraterna. Se t.ex. på de motioner som socialdemokrater har väckt till årets riksdag och som utskottet nu behandlat. Det är sex stycken. Tre av dem kan vi i det här sammanhanget bortse från: ett förslag om annat namn på riksdagens revisor kommunal rösträtt för invandrare och herr Lundbergs yrkande om avslag på alltsammans. De tre motioner som återstår är både viktiga och kontroversiella. De är det bidrag till författningsarbetet som man bland 163 socialdemokratiska riksdagsledamöter kommit med vid sidan av propositionen. r, ett gemensamt krav från flera partier om För det första begär Astrid Bergegren att den fria motionsrätten skall upphävas. Vissa motioner återkommer ju, har hon upptäckt, år efter år och avslås lika regelbundet. Man borde finna regler att hindra riksdagsmän från att upprepa sådana framstötar, säger hon. Det är riktigt att vissa reformkrav avslås av riksdagsmajoriteten år efter år. Men ofta skapar motionerna en opinion som till slut påverkar de makthavande. Ofta tvingar man en motsträvig riksdagsmajoritet till eftergifter genom att år efter år argumentera för sin sak. I andra fall däremot fortsätter motionerna att avslås, och när de inte längre återkommer är sorgen ringa. Men hur kan en erfaren ledamot av kammaren föreslå att talmanskonferensen skall avgöra vilka motioner som skall få vä Har fröken Bergegren inte förstått att riksdagsmännens fria motionsrätt är ett av de viktigaste redskap som framför allt oppositionen har för att påverka opinion och politik här i landet? Skall vi sätta talmanskonferensen att i riksdagens ställe bestämma vilka motioner som är så bra att de får upprepas och vilka som är så dåliga att de över huvud inte får föras fram? För det andra tänker sig Olle Svensson och Arne Gadd att en del skatter, t.ex. mervärdeskatten, skall få förändras av regeringen ensam i vissa lägen. De opponerar mot den lösning som regeringen till slut gick med på efter förhandling med oppositionen: att finansoch skatteutskotten får befogenhet att under kort tid inom vissa gränser och tills riksdagen hunnit sammanträda besluta om förändringar i nivån på t.ex. indirekta skatter. I stället antyder de att man längre fram skall ge regeringen liknande befogenheter. Vi liberaler vänder oss med skärpa mot sådana tankar liksom vi gjorde det mot majoritetsförslaget i grundlagberedningen. Rätten att besluta om skatter är av utomordentlig betydelse för riksdagens ställning. Regeringen skall ständigt känna kravet på sig att de förslag den lägger fram skall kunna godtas av en majoritet inom folkrepresentationen. Den kontrollen skall inte ske i efterhand. Den skall ske i form av ett beslut som kan genomföras först när riksdagen, eller av riksdagen valt organ, har sagt sitt. Också för den tredje motionen är Olle Svensson och Arne Gadd ansvariga. De reagerar mot rättvisan i det valsätt som vi nu har i Sverige. Herr Svensson har tidigare motionerat för majoritetsval. Denna gång begär han dock inte ”nu” ett nytt valsätt; saken skall först utredas. Men motionen antyder i försåtliga tonfall att riksproportionaliteten måste överges, naturligtvis till förmån för ett valsystem som överrepresenterar socialdemokratena. Herrar Svensson och Gadd påstår i motionen att det nuvarande valsättet främjar en ”permanentning av minoritetsparlamentarismen”. I det särskilda yttrandet nr 43 visar jag att det nuvarande kammaroch valsystemet tvärtom hade gett majoritetsregeringar i minst sex av de senaste nio valen. Men valstatistik saknar troligen intresse för motionärerna — de vill kompromettera riksproportionaliteten för att längre fram i något lämpligt ögonblick driva igenom ett orättvist valsätt. Det var de tre motionerna från socialdemokratiskt håll. En vill upphäva den fria motionsrätten i riksdagen. Nästa vill ta en bit av rätten att besluta om skatter bort från riksdagen. Den tredje vill avskaffa det rättvisa valsättet. Det är i sådana banor som socialdemokrater ofta tänker i författningsfrågor. Det är mot sådant som vi liberaler har rest motstånd. Det är för riksdagens ställning i statslivet som vi ständigt arbetat. Visst har de här tre motionerna avstyrkts av konstitutionsutskottet. Men ingen skall tro att de alla hade blivit avstyrkta utan en oavbruten liberal opinionsbildning för riksdagens rätt och betydelse. Och ingen kan hoppas att de förslagen inte kommer igen. Det gör de säkert, och utan en stark liberalism i Sverige har en sådan principlöshet mycket större chans att vinna framgång. Det betyder inte, herr talman, att vi menar att riksdagens makt skall vara obeskuren. Gunnar Helén har redan visat att grundlagen bl.a. skall skydda oss från övergrepp från tillfälliga majoriteter här i kammaren. Man skall inte kunna inskränka eller upphäva viktiga frioch rättigheter genom vanlig lag med en rösts majoritet vid ett enda tillfälle. Grundlags skyddade rättigheter innebär ju att man tvingar riksdagen att fatta ett och samma beslut två gånger, med val emellan, innan beslutet kan förverkligas. Därför är det viktigt att grundläggande rättigheter skyddas av grundlag. Här har i vår debatten stått hetast. Låt mig genast säga att några av de inläggen på mig har gjort ett hycklande intryck. Bara övertygade demokrater kan ha trovärdighet när de begär författningsskydd för demokratins frioch rättigheter. Regeringens förslag var förvisso torftigt och oantagbart. Men det gör ett egendomligt intryck när kommunisterna angriper socialdemokratin för att inte vilja värna om folkstyrelsen. Vi liberaler har i författningsfrågor kritiserat socialdemokraterna för mycket och främst för deras motstånd att reformera demokratins institution. Men aldrig ett ögonblick har vi trott att socialdemokratin har planer på att upphäva demokratin. Tvärtom har vi ofta beundrat den klara gränsdragning som socialdemokratin i regel gjort mellan den demokratiska arbetarrörelsen och olika kommunistiska grupperingar. När kapitel 2 i regeringsformen nu angrips av vänsterpartiet kommunisterna för att inte tillräckligt skydda friheten är det naturligtvis ingen uppriktig kritik. Kommunisterna begär förvisso frihet för egen del men har aldrig, där de haft makten, gett frihet åt andra. Herr Hermansson antydde reaktio: detsamma med orden att ”nöd bryter lag” och att inga ära grundlagar varaktigt kan få hindra folkets rättmätiga krav ungefär så föll hans ord. Det är också nästan otroligt att höra just herr Hermansson, med sitt politiska förflutna, blåsa upp sig till frihetens försvarare. Han är en person som från första början av sin politiska karriär har försvarat kommunistiska övergrepp och kommunistiska diktaturer i Europa — han bör inte med storvulna ord om frihet attackera dem som alltid har värnat om demokratin. I förslaget till lagtext i kommunisternas partimotion sticker bockfoten fram. Där föreslår man följande inledningsparagraf: ”Folket har rätt att försvara sig mot och bekämpa utsugning och klassförtryck och att forma sådana samhällsförhållanden, som kan garantera arbete, bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar.” Var och en som känner till något om kommunistisk dialektik vet vad det betyder. Kapitalism innebär utsugning, enligt marxister rätt att ”bekämpa utsugning” betyder alltså en laglig motivering för att i vilken form som helst upphäva kapitalismen. Ett flerpartisystem där några partier slår vakt om blandekonomi och enskilt ägande är enligt kommunister ett värn för klassförtrycket — rätt att bekämpa ”klassförtryck” betyder naturligtvis en rätt att upphäva friheten för partier som inte står på marxistisk grund. ”Folket har rätt att försvara sig =", säger kommunisternas paragraf. Vi vet att de alltid med ”folket” menar den del av folket som står på rätt sida i klasskampen, att frasen ”rätt att försvara sig” för kommunister i regel betytt rätt att angripa dem som har en annan mening. Formuleringar av det slaget har bara ett syfte: att ge en legal och ideologisk motivering för att upp iva de rättigheter som beskrivs i andra paragrafer. Vi liberaler har självfallet ingenting gemensamt med kommunisternas kritik av regeringens förslag på den här punkten. Vår kritik är den motsatta. Grundlagen bör skydda centrala medborgerliga frioch rättigheter så att de bättre kan försvaras i ekonomiska, utrikespolitiska och andra krislägen. Den traditionella socialdemokratiska linjen är i stället: demokratin bygger på att en majoritet av människor är demokrater. Grundlagen kan ge föga skydd därutöver men kan däremot skapa nya svårigheter för normal lagstiftning och leda till en politisering av domstolarna. Ännu för några veckor sedan var det den officiella socialdemokratiska linjen. När konstitutionsutskottets ordförande Hilding Johansson förstamajtalade sammanfattade han den synen. Han påstod i Umeå enligt tidningsreferat att oppositionens förslag skulle göra det ”omöjligt att inom rimlig tid genomföra nödvändiga och angelägna reformer”. Han sade att våra förslag skulle ”kunna leda till att domstolarna fick politisk makt”. Och ännu för två veckor sedan gick en annan socialdemokratisk riksdagsman från grundlagberedningen, Arne Gadd, till storms mot tanken att i författningen skydda frioch rättigheterna. Gadd skrev den 23 maj i Upsala Nya Tidning att ”frågan om mänskliga rättigheter — de må gälla strejkrätter eller annat — kan aldrig säkras genom formella knep”. Konstitutionsutskottet talar nu ett annat språk. ”Syftet” med den nya utredningen skall vara ”dels att sträva efter att uppnå ett utbyggt skydd i grundlag för de politiska frioch rättigheterna, dels att överväga frågan Det är en radikal förändring av socialdemokratins hållning. Att ge skydd i grundlagen var för ett tag sedan ”formella knep”, som man kunde strunta i. Nu skall man tillsätta en utredning just för att genomföra sådana ”formella knep”. Jag hoppas att detta inte bara är en omvändelse under galgen, ett försök att få bort en otrevlig fråga ur valdebatten. Jag hoppas att socialdemokratin nu äntligen gått in för att medverka till ett rättighetskapitel i vår regeringsform som gör det omöjligt att inskränka en rad centrala rättigheter genom vanlig lagstiftning. Avgörande blir då debattens utveckling. Om diskussionen fortsätter att belysa svagheterna med den grundlag vi i morgon skall besluta om finns stora möjligheter att sätta ett så hårt tryck på utskottet inte försvaga debatten utan måste tvärtom stimulera den. Detta är skälet till att Björn Molin och jag i ett särskilt yttrande beskriver hur vi ser på den överenskommelse som gjorts. Vi menar att partierna i en sådan här fråga har en skyldighet att redovisa för medborgarna hur de har agerat i förhandlingar med andra partier, inte detaljer eller repliker utan huvudlinjen i deras arbete. Herr Fiskesjö har kallat detta för ”missvisande krumbukter.” Men på ingen enda punkt har han kunnat visa något sakfel i det särskilda yttrandet nr 4. Han är mest grinig över att liberalers insatser i författningsdebatter återigen framhävts. Och han gillar väl inte att vi kritiserar den kohandel som gjordes om frioch rättigheterna i grundlagberedningen, där han ju var en smula inblandad. Vi liberaler har en långt mer optimistisk uppfattning om grundlagsfästa frioch rättigheter. Herr Fiskesjö har utförligt belyst sin egen skepsis, som också delvis präglade hans insatser i utskottet. Vi i folkpartiet tror i motsats till herr Fiskesjö att det hade varit möjligt att redan nu under utskottets arbete nå fram till ett rättighetskapitel på grundval av motionen 1880. Men när utskottets majoritet vägrade göra det valde vi att söka driva fram så många förbättringar som möjligt inom ramen för en uppgörelse mellan partierna. Den utredning, som nu skall tillsättas, skall få direktiv som grundas på utskottets betänkande. Den skall bli klar under första halvåret 1975. Den syftar till att riksdagen skall få ett nytt förslag till främst kapitel 2 i regeringsformen före valet 1976. Den skall ta upp flera av de problem som vi sökt lösa i bilagan till motionen 1880. Den skall gå igenom internationella konventioner och överväga hur rättigheter i dem skall kunna införas i den svenska grundlagen. Det vi nu beslutar om för kapitel 2 blir alltså ett provisorium i avvaktan på ett bättre förslag. En utredning var inte tillräcklig för vår del. Folkpartiet begärde en rad förbättringar redan i denna omgång, rättigheter som hade kunnat föras in utan stora svårigheter och utan att på avgörande punkter föregripa den utredning som kommer. På fyra områden hade vi framgång. Kravet på ersättning vid expropriation görs tvingande, ”bör” byts ut mot ”skall”. Rätten till fackliga stridsåtgärder, som statsministern medgav att han hade glömt bort, förs in i en särskild paragraf. Förbud att hindra svensk medborgare att återvända till landet skrivs in i regeringsformen. Och förbud att införa dödsstraff blir en del av vår grundlag. Personligen gläder jag mig allra mest åt denna sista reform. För drygt femtio år sedan avskaffade Sverige dödsstraffet i fred. Förra året tog vi bort lagen om dödsstraff i krig. Nu går vi vidare och söker skapa spärrar mot att riksdagen i ett pressat läge återinför en strafform som alltid är en skräck för dem som döms och alltid en förnedring för dem som dömer. Dödsstraffet strider mot vår civilisations första och främsta etiska princip: att aldrig ta ett liv annat än i nödvändigt självförsvar. Dödsstraffet är inte bara en skam för det samhälle som nyttjar det. Som strafform är det dessutom på andra sätt förskräckande i sina konsekvenser. Ibland har oskyldiga dömts, och någon rättelse kan då aldrig ske. Ofta har man valt ut de brott som leder till avrättning på godtyckliga grunder. I regel fungerar dödsstraffet som en klasslag där förbrytare utan anseende, kontakter eller de bästa advokater löper mycket större risk än andra att föras till galgen, giljotinen eller gaskammaren. Dem som säger att dödsstraff är nödvändigt i krig vill jag svara: förra årets lagändring byggde på värderingen att dödsstraff icke skall användas vare sig i fred eller i krig. Dem som påstår att utan rätt till dödsstraff blir följden ståndrätt i krigslägen vill jag svara: inför man under krig en lag om dödsstraff är risken uppenbar att den nya lagen skapar ett slags ståndrätt och inte alls kommer att innehålla de skydd för rättssäkerheten som den nu avskaffade lagen ändå rymde. Just därför måste vi hindra att en ny lag om dödsstraff införs i krig, och grundlagen ger här det främsta värn som värt rättsväsen känner. Dem som tror att länder som avrättat i krig anser dödsstraff nödvändigt vill jag hänvisa till Finland. Där har man avskaffat dödsstraffet i krig, bl.a. med hänvisning till att de egna avrättningarna under andra världskriget inte alls var nödvändiga. De som slappt påstår att alla länder använder dödsstraff i krig bör studera Israel. Det är ett land som plågats av tre krig, oavbrutna strider i mindre omfattning och ständiga hot om nya angrepp. Israel har aldrig — vare sig i krig eller i fred — verkställt någon enda dödsdom, med undantag för Adolf Eichmann. Nu ger vi kampen mot dödsstraffet, som förs av Amnesty International och tusentals progressiva politiker ute i världen, ett nytt exempel och en ny inspiration. Vi inte bara avskaffar lagar om dödsstraffet, vi försöker också skydda oss själva i grundlag från att falla för frestelsen att en gång återinföra det. Om detta har konstitutionsutskottet till slut kunnat enas. Låt mig få säga om utskottets ordförande, Hilding Johansson, att det hedrar honom och hans parti att han aldrig motsatte sig detta krav, när det restes under våra förhandlingar. Däremot beklagar jag djupt att inte fler rättigheter införs i den här omgången. I vårt särskilda yttrande har Björn Molin och jag nämnt de paragrafer i motionen 1880 som vi tog upp under överläggningarna. Vi finner det fortfarande obegripligt varför t.ex. stadgandet i Europakonventionen om mänskliga rättigheter — ”Ingen får utsättas för tortyr eller för grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” - inte kunde införas i grundlagen nu. Och vi beklagar att moderata samlingspartiets företrädare på denna och andra punkter hade en helt annan utgångspunkt än vi liberaler. Nu kommer de här frågorna att manglas vidare i en ny utredning. Då måste en vaksam opinion se till att frioch rättigheterna inte än en gång kohandlas bort på det sätt som skedde i grundlagberedningen. Socialdemokraterna förde där fram icke rättsligt bindande målsättningsparagrafer. Oppositionen begärde rättsligt bindande skydd för de politiska frioch rättigheterna. Enighet uppnåddes genom att båda sidor släppte sina krav. Ett sådant mönster får inte upprepas. Men då måste också socialdemokratin för gott överge sin negativa inställning till grundlagsskydd för rättigheterna. Jag hoppas att justitieministern på den här punkten kommer att ge ett klart besked i debatten. ”Den yttersta garantin för frioch rättigheter är demokratins förankring i folkopinionen”, säger propositionen. Det är naturligtvis sant — men det är inget argument mot ett fördjupat grundlagsskydd. Det finns ju en mängd mellanlägen mellan en folkopinion som förhindrar varje brott mot friheten och en folkmening som godtar varje förbrytelse mot friheten. Det finns lagar som ligger i någon sorts grå zon, där viktiga värden gröps ur utan att demokratin upphävs. Det finns speciella situationer då man kan anföra s.k. goda skäl för att begränsa en viss frihet utan att de flesta begriper att man därmed på sikt raserar en bit av skyddet för dem själva. Och det kan uppstå krisartade politiska lägen då en stark opinion under en tid kan begära att man upphäver viktiga rättigheter. I sådana fall kan det vara grundlagens skydd, och endast grundlagens skydd, som gör att man rider ut krisen utan att rasera rättssäkerheten. När ingen hotar friheten behöver man knappast skydda den ens i lag, än mindre i grundlag. När många vill tumma på demokratin är det viktigt att ha det säkraste skydd som lagstiftningen ger. Det är författningen. I den andan kommer folkpartiet att fullfölja debatten om frioch rättigheter och andra författningsfrågor. Överläggningarna i konstitutionsutskottet denna vår har än en gång visat hur viktigt det är med ett klart liberalt parti, som driver på när grundlagarna reformeras. Vi skall vårda den representativa demokratin, sade statsministern i dag. Det är sant, men det räcker inte. I ett föränderligt samhälle måste vi också förnya demokratin och dess institutioner. Och då som tidigare under 1900-talet har liberaler fått uppleva att det fortfarande är mycket som skiljer oss åt. Vi kommer som hittills att fortsätta våra strävanden att fördjupa folkstyrelsen, beredda till överenskommelser och konstruktiv samverkan men också redo för strid och långsiktig opinionsbildning.
Herr talman! Jag vill påminna herr Ahlmark om att en av motionerna rörande frioch rättigheter är gemensam för centern och folkpartiet. Önskemålen är således gemensamma. Jag vill också påminna om att vi varit försiktiga nog att lägga lagförslaget som en bilaga för överväganden inom utskottet. Jag förstår mycket väl herr Ahlmarks uppträdande i denna fråga. Han har genom tidningsartiklar och på annat sätt — i en artikel krävde han att vad han kallade ”Lidboms grundlag” skulle stoppas — gått ut så hårt i debatten, att han inför allmänheten kan behöva åstadkomma ett visst buller för att täcka den temporära reträtt, som vi alla av omständigheterna tvingats till. Han har biträtt uppgörelsen i utskottet och drabbas därmed själv av den fördömelse, som han vill tillvita andra, vilket naturligtvis kan vara litet försmädligt. Han har, såvitt jag kunnat uppfatta, åtminstone inte hittills här i kammaren yrkat avslag vare sig på grundlagsförslaget som helhet eller på dess andra kapitel. Jag är personligen inte särskilt imponerad av yviga gester och stora ord. Alla vi som varit inblandade vet vilka svårigheter vi haft att kämpa med. Vi vet också vilka beslut vi varit med om att fatta. Svårigheterna bör vi erkänna, besluten bör vi stå för.
Herr talman! Det finns två olika sätt att se på offentlig debatt. Det ena är att säga att man vill åstadkomma ”ett visst buller” för att täcka något slags reträtt. Och så angriper man dem som diskuterar innebörden av den uppgörelse dessa står för. Herr Fiskesjö har praktiserat den linjen, och han må göra det. Vi liberaler har en annan uppfattning. Den här uppgörelsen är ju inte slutgiltig. Den handlar om i vilka former det fortsatta reformarbetet skall ske. Då är det av utomordentlig betydelse för medborgarna att veta var partierna står och hur de har agerat. Det här är inte en uppgörelse som gäller militära hemligheter. Det är inte en överenskommelse som gäller för nationen viktiga frågor i ett utrikespolitiskt krisläge där man måste samla landet. Det här är en uppgörelse som gäller frioch rättigheterna för alla medborgare här i landet och det fortsatta reformarbetet. Därför bör vi stimulera debatten och inte lägga på locket. Vi har i vårt särskilda yttrande, nr 4, beskrivit vår utgångspunkt. Herr Fiskesjö har rätt när han säger att den var gemensam med motionen 1880. Men vi har också beskrivit hur vi såg på arbetet i utskottet, att vi strävade efter förbättringar av den bilaga till motionen 1880 som rymde en lagtext men att det inte gick att uppnå en majoritet för att få den lagtexten som en grundval för ett rättighetskapitel. Vi ingick då en överenskommelse med de tre övriga partierna och försökte uppnå så mycket som möjligt i den omgången, så goda direktiv som möjligt för den utredning som skall tillsättas. Vi är skäligen nöjda med direktiven för den utredningen. Vi uppnådde dessutom fyra rättsligt bindande förbättringar i jäm förelse med regeringens förslag. Personligen gläder jag mig allra mest över att förbudet mot dödsstraff införs i grundlagen. Att tala om för medborgarna hur man har agerat i de stora frågorna, att tala om vilka värderingar man står för, att berätta vad man kommer att slåss för i framtiden — det är inte att åstadkomma ”ett visst buller”, det är att ge människorna en vägledning inför framtiden.

Herr talman! Året var alltså 1809 — jag tror jag återvänder dit för en stund. Sverige var i krig med Frankrike under Napoleon, med tsarens Ryssland och med grannen Danmark-Norge. Svenska områden var ockuperade — Pommern, men främst Finland — som en följd av de två storas, Napoleons och Alexanders, överenskommelse i Tilsit. Ryska trupper stod på svensk mark och var beredda att rycka fram. Stockholm och dess omgivningar hotades. Den 13 mars hade militära och civila ämbetsmän arresterat kung Gustaf IV Adolf. I detta läge fördes striden om den politiska ledningen efter revolutionen. Vad skulle komma först: ny kung eller ny författning? Arbetet på författningen började dock genast på grundval av det s.k. Håkansonska förslaget. En författningskommitté tillsattes under högst informella former, och den 7 maj förelåg från regeringens sida grunder för en ny regeringsform. Ett konstitutionsutskott valdes den 12 och 13 maj med Hans Järta som ledande sekreterare. Någon i utskottet yttrade att det var 30 i utskottet, 15 ledamöter men Hans Järta utgjorde också 15. Vid mötet den 6 juni mellan regenten och de fyra stånden antogs författningen och uppsteg den nye kungen på tronen. Samtidigt slog ständerna fast att de i egenskap av ”svenska folkets fullmäktige inträtt i rättigheten, att själve genom upprättande av en förändrad statsförfattning, för framtiden förbättra fäderneslandets belägenhet”. Professor Nils Stjernquist i Lund som kommenterat dessa händelser säger att på ett mera tydligt sätt kunde folksuveränitetens idé inte ha kommit till uttryck. Herr talman! Mot bakgrund av denna snabbhet, några hektiska veckor i ett läge sådant det var, framstår säkerligen påståendena om att författningsarbetet denna gång bedrivits under tidsnöd och opåkallad forcering som svårförståeliga. Likväl är det så. Det är sant att författningsarbetet har pågått länge. På sätt och vis sedan 1954, då den författningsutredning tillsattes som sedan 1963 lade fram förslaget till ny regeringsform och ny riksdagsordning. Remisser och samråd mellan partierna och regeringen följde, och man enades till sist om direktiven för en ny grundlagberedning, som i sin tur tillsattes våren 1966. Den partiella reformen grundades på ett förslag från samma beredning och trädde som bekant i kraft 1971. Från början var meningen sedan att grundlagberedningen först skulle lägga fram ett förslag till riksdagsordning att antagas av 1973 års riksdag. Därefter skulle ett förslag till regeringsform följa. Men i januari 1971 ändrades plötsligt planerna. Såvitt jag förstår på tillskyndan av regeringen, bestämdes då att regeringsformen och riksdagsordningen skulle framläggas samtidigt för riksdagen, trots att grundlagberedningen hade fastställt ett arbetsschema endast några månader tidigare, i augusti. Nu vidtog den forcering av arbetet som sedan medförde med rätta påtalade brister. Och som medförde bl.a. underlåtna analyser av grundläggande problem som sammanhänger med en ny författning på en annan grund än den tidigare folksuveränitetens grund i stället för maktdelningens grund. ågorna om skyddsanordningarna för minoriteten fördes också i stort sett åt sidan, och principdiskussionerna kunde i det läget knappast föras med den kraft och det allvar som hade behövts och med den analys som också där hade varit påkallad. Än värre: Denna forcering har också kommit att påverka riksdagsarbetet och dagens arbete. Först sedan remissyttrandena inkommit kunde naturligt nog departementsarbetet bedrivas, och det bedrevs verkligen i högsta tempo. Men propositionen kunde inte gärna avlämnas förrän efter ett ytterligare uppehåll, och det blev den 28 mars. Först därefter kunde utskottsbehandlingen ta sin början, dvs. i realiteten efter påskuppehållet. Och detta arbete har i sin tur måst forceras. Inget klander kan härvidlag riktas mot KU:s presidium. Tidspiskan, tidsnöden har bestämt utskottsarbetets omfattning och innehåll. Men det bör kanske förtjäna omnämnas för kammaren att i stort sett knappast någon enda skriftlig föredragning kunnat medhinnas i utskottet, att det övervägande varit fråga om pappersföredragningar. Detta är mycket beklagligt, men vi har kommit i det läget. Låt mig så, herr talman, ta upp frågan om de medborgerliga rättigheterna. Sällan har så mycket osakligt sagts i debatten om dessa såsom nu har skett. Enligt en version, ganska spridd, skulle regering och riksdag vara i full färd med — alltså vad vi skulle syssla med i dag — att ffa alla mänskliga frioch rättigheter. Enligt en annan version, som visserligen är mindre gångbar men som i alla fall har vunnit gehör inom en studentkår i landet, skulle regeringen nu gå så långt i undertryckande av mänskliga rättigheter, att man efter det att det här grundlagsförslaget småningom antages, skulle vara beredd att införa tortyr. Enligt en tredje version, lancerad av en jurist i en av landets större tidningar, skulle tryckfrihetsförordningen i dess helhet kunna sättas ur spel genom ett enda beslut av riksdagen. Enligt en kulturartikel i en stor tidning i dag, införd utan reservation, skulle det rättsskydd som skapas för individen enligt den nya grundlagen vara mycket sämre än det som nu föreligger. Allt detta är helt felaktigt. Om detta är utskottet enigt. I själva verket är det så att rättighetsskyddet efter det att den nya grundlagen har antagits blir utbyggt och förstärkt. Det sker på olika sätt. Jag skall bara nämna två anledningar därtill. För det första inskrivs i grundlagen såsom grundlagsskyddade rättigheter vissa rättigheter som i dag inte finns därstädes, exempelvis förbudet mot retroaktivt straff, förbudet mot särskilda domstolar, förbudet mot att icke få återvända till riket etc. För det andra kan inskränkningar i rättigheter som finns enligt praxis eller i varje fall anses böra upprätthållas genom praxis inte i fortsättningen ske genom något regeringens förordnande, utan för sådana inskränkningar krävs lag, vilket garanterar offentligheten, publiciteten och riksdagens medverkan. Jag skulle kunna gå vidare men vill nämna dessa som de främsta exemplen. Detta innebär inte att vi i moderata samlingspartiet är nöjda med situationen som den är i dag. Det innebär inte att vi inte tyckt att man skulle ha kunnat gå vidare. Det har partiet och dess föregångare hävdat sedan 1938, som Gösta Bohman erinrade om. I dagens läge tycker vi att man skulle ha fått till stånd beslut om en kvalificerad majoritet i riksdagen för sådana inskränkningar, men vi medger gärna att det finns tekniska svårigheter i samband därmed. Vi har därför, men inte bara därför utan framför allt i syfte att få enighet i denna fråga och i syfte att få även det största partiet i kammaren att sluta upp kring en ny och ingående prövning av dessa problem, accepterat den utredning som härom har talats tidigare. Vi har gjort det sedan vi fått förvissning om dess direktiv och regeringens intentioner beträffande dess tillsättande och arbete. Så föddes alltså den kompromissen. Jag vill betona att utredningen skall omfatta inte bara frågan om minoritetsskydd och kvalificerade majoriteter utan också skall behandla en del av de målsättningsparagrafer som har förekommit i olika utkast och som vi delvis finner opåkallade, delvis vara av traditionell art och efterföljare till den gamla 16 8. Jag skall nu, herr talman, be om tillstånd att få granska reservationerna. Jag skall dock göra det ganska kort, eftersom flera av dessa reservationer berörts av andra talare och andra reservationer kommer att beröras av personer efter mig på talarlistan. Låt mig först beträffande reservationen 6 säga att jag är övertygad om att herr Boo kommer att framlägga oppositionens i utskottet gemensamma synpunkter i anslutning härtill. Reservationen 9 handlar om kollektivanslutningen. Det är en gammal fråga. Jag vill inte gå in på frågan i hela dess vidd — det behövs inte. Vi delar helt den uppfattning som har tillkännagivits från denna talarstol bl.a. av herr Helén, att det bästa vore om man kunde slippa lagstifta vare sig i grundlag eller i vanlig lag om dessa ting och att partierna träffade en överenskommelse, som gjorde slut på denna ovärdiga företeelse i svensk demokrati. Detta har sagts sedan 1934, men intet har hänt i den vägen, och det må förlåtas oss om vi med hänsyn till denna utveckling — trots våra principiella invändningar mot att gå in på partiernas eget område — vill förorda en bestämmelse i grundlag som hindrar att människor utan egen vetskap eller vilja ansluts till en politisk åskådning eller till ett politiskt parti. Det är vår motivering. Men kunde frågan lösas på en annan väg — genom vanlig lag, genom överenskommelse — är vi beredda att frånträda yrkandet om grundlagsstiftning i fallet i fråga. Vi har inte sett något av detta i som sagt snart 40 år. Nästa reservation gäller en gammal bekant: antalet riksdagsledamöter. Jag vill erinra om att redan i grundlagberedningen förf äktade våra representanter att siffran 350 var för hög. I konstitutionsutskottet uttalade man därjämte 1968 att tillfälle att överväga ledamotsantalet skulle uppstå när man började överväga ersättarfrågan. Nu föreslås ersättare; det bestämdes redan i fjol och nu föreslås det än en gång att sådana skall finnas enligt grundlagen. Men utskottets majoritet har trots detta icke velat överväga konstitutionsutskottets beställning 1968. Jag tycker det är märkligt med tanke på att flera ledamöter av KU 1968 är med i konstitutionsutskottet i dag och alltså inte infriat vad de själva har sagt. Jag tycker också att 20 ledamöter till, vilket i realiteten blir resultatet av ersättarinstitutet, kommer att ytterligare tynga denna kammares arbetssätt och arbetsformer. Handen på hjärtat, ärade kammarledamöter, är ni verkligen nöjda med arbetsformerna nu? Herr Fiskesjö säger att de inte kommer att ändras till följd av att man minskar ledamotsantalet. Jag tror inte att det förhåller sig så, jag tror att det blir mycket lättare att arbeta i en riksdag som består av 299 plus 20 än en på 349 plus 20, som vi får om icke reservationen antas. Jag tror också att den oproportionerligt stora riksdagen är en av de orsaker som tyvärr bidrager till en viss missaktning för riksdagen hos allmänheten. Det kan ju hända att TV-tittare får en bild av denna församling och upptäcker att visserligen finns det 350 ledamöter, men i kammaren är det bara 11 eller 13 eller 15 eller vad det nu kan vara. Procenten skulle i alla fall bli något bättre, herr talman, om man sänkte ledamotsantalet. Det vore alltid en vinst, det kan väl även herr Fiskesjö medge. Reservation nr 12 handlar om utlandssvenskars rösträtt. På den punkten kommer herr Werner i Malmö att utveckla vår talan. Reservation nr 15 gäller folkomröstning. Denna fråga har redan behandlats av herrar Bohman, Helén och Ahlmark, och jag skall inte närmare redovisa mina synpunkter därpå. Jag vill bara konstatera att det är ytterst märkligt att ett parti, som är med andra partier om att fastslå att all makt utgår från folket, icke vill släppa fram folket i en enda fråga till direkt avgörande. Det representativa systemet slår vi alla vakt om, men kunde det inte finnas något fall där folket direkt skulle få bestämma? Och vad är mer lämpat för ett sådant avgörande än just frågor om viktigare grundlagsändringar, som alltså enligt vår mening skulle kunna hänskjutas till folket, till beslutande folkomröstning? Det har majoriteten icke velat vara med om. Vi finner detta obegripligt och oförklarligt, och vi menar att vår folkstyrelse skulle kunna förstärkas genom att beslutande folkomröstning kunde tillkomma i fall som detta. Det rådgivande institutet finns, det är sant. Möjligheter till kommunala folkomröstningar kan yppas genom andra utredningar Reservation nr 16 handlar om statschefens funktioner. Härvidlag har Gösta Bohman utvecklat vår talan, och jag har inte mycket att tillägga. och i framtiden, det är också sant. Men här gäller det alltså Jag vill blott säga att vad herr Fiskesjö på den punkten anförde gentemot mig förefaller mig inte särskilt hållbart. Det var närmast att det skulle ingå i Torekovöverenskommelsen att inte kungen skulle ha någon sådan funktion som det här gäller. Låt mig då konstatera att de grundtankar som herr Fiskesjö just åberopade för Torekovöverenskommelsen rubbas icke av ett bifall till vår reservation. Kungen tillägges icke något avgörande, någon makt. Vad han tillägges är förpliktelsen att som flertalet andra statschefer underteckna expeditioner, lagar och förordningar. Att han själv inte har varit med om att besluta därom har i saken icke så stor betydelse. Det väsentliga är att han på ett annat sätt symboliserar den över politiska partier höjda statsapparaten. Detta har vi ansett vara värdefullt när det är fråga om meddelanden till allmänheten från samma statsapparat. Oviljan mot att kungen tillerkänns denna rättighet förefaller mig ytterst bottna i ovilja mot monarkin som sådan. Men den oviljan bör j inte strä a sig så långt att man låter den svenske statschefen i detta avseende få en tämligen unik ställning i förhållande till andra statschefer i världen. Jag måste också säga att andra invändningar i detta sammanhang förefaller mig lika litet vägande. Herr Fiskesjö sade: Hur går det vid förfall för monarken? Kan han då sabotera underskrivandet? Han använde inte det uttrycket, men det var meningen. Med förfall för monarken menar vi faktiskt frånvaro. Det har uttryckligen angivits i utskottet, och det framgår av tolkningen av ordet förfall i andra sammanhang i denna grundlag. Vi har alltså täckt den möjligheten. Om kungen inte skulle vilja skriva under någon utnämning, så expedieras den i alla fall med annan underskrift — den saken är enligt vår mening helt klar. Reservation nr 19 gäller omröstningsreglerna i regeringen. Vi tycker det är märkligt att statsministern skall tilläggas ökade befogenheter, tilläggas makten att-själv besluta — för det är det det i verkligheten är fråga om. Det går inte att, som herr Fiskesjö vill göra, jämföra med nuvarande ordning, eftersom nuvarande regeringsform bygger på fiktionen att kungen beslutar. En ändring av reglerna skulle då kräva mycket omfattande ändringar i rigt. Det är mycket intressant att regeringen inte kunde gå med på vad grundlagberedningen i detta fall enhälligt föreslog — dess förslag var utan invändning inom beredningen. Andra alternativ diskuterades länge och var t.o.m. ett slag huvudalternativ. Men när det kom till kritan stannade alla, även socialdemokraterna, inför att det skulle vara omröstning i regeringen. Detta har ni släppt. Varför? Det är inte jag som bör svara på frågan, det är andra. Praktiskt har detta konsekvenser av ganska olustig art. Statsministern sade i början av denna debatt från denna talarstol att det är inga större förändringar som sker i samhällsskicket om denna nya grundlag antas. Det må han väl ha rätt i. Järta sade 1809 att inga stora och lysande förändringar föreslås, och man kan säga att det gäller även nu, i varje fall . Men en förändring finns åtminsto om man lägger tonvikt på ”lysande” ne, och det är att statsministerns ställning är en helt annan i den författning som kommer fram av detta förslag, jämfört med den partiella reformen, än den som rådde före 1968 och 1970. Statsministern ensam avsätter och tillsätter statsråd. Statsministern är i realiteten den som förordnar om nyval. Statsministern kommer också att bli ensambestämmande i regeringen därför att för dess arbete skall gälla en arbetsordning som statsministern naturligtvis måste äga största inflytande på. Olägenheterna av denna ordning är många. Det har sagts i debatten att är det stora frågor så spricker regeringen. Det är rätt. Men det är kanske i mindre utsträckning de stora frågorna än medelstora och små frågor det gäller. Hur ställer sig en departementschef om statsministern med formell makt ingriper i hans ämbetsområde, t.ex. i fråga om utnämning av professor? Det har statsministern möjlighet att göra. Frestelsen kan ibland bli honom övermäktig. Inte blir det regeringskris för en sådan sak, men beroendet av statsministern för det enskilda statsrådet blir ju lika starkt ändå. Vi har exempel från en koalitionsregering i Norge, där en biskopsutnämning föranledde en konstitutionell konflikt av detta slag. Särskilda problem kommer att uppstå i koalitionsregeringar. Man kommer naturligtvis att fråga: Skall koalitionen spricka på detta eller inte? Det självständiga området för de deltagande statsråden blir ju inte så stort. Och begreppet koalitionsregering kanske, herr talman, inte bara gäller den borgerliga oppositionen — det kan också gälla andra partier än de i dag aktuella. En annan fråga är den konstitutionella. Hur skall konstitutionsutskottet kunna fastlägga ansvaret i varje särskilt fall, om regeringens beslut är beroende av en arbetsordning som kan ändras från dag till dag? Har regeringen fastställt en arbetsordning kan ju samma regering ändra den dagen därpå — den konsekvensen kommer man inte ifrån. Det vill vi inte vara med om, utan vi vidhåller grundlagberedningens förslag beträffande omröstningen. Reservationen 20 gäller skatterna. Grundlagberedningen ville inte göra någon ändring i fråga om riksdagens finansmakt i stort. Bestämmelserna har allmänt överflyttats till det nya lagförslaget med en ändring. Grundlagberedningens majoritet ville — med moderater och folkpartister som reservanter att riksdagen skulle få möjlighet att delegera avgörandet i fråga om vissa skatter, när riksdagen icke var samlad, till regeringen. Det skulle vara fråga om avgifter och dylika pålagor. Främst var motiveringen konjunkturpolitisk: det kunde behövas snabba avgöranden och att inkalla riksdagen var en stor apparat. Vi som motsatte oss detta tyckte att om något har hävd i svensk förvaltning är det att svenska folkets rätt att sig självt beskatta utö genom riksdagen. Det uttrycket ströks ur grundlagen. Vi vill återinföra det i den text som finns på bordet — vi vill ha det kvar. Vi tycker att det är traditionellt värdefullt om inte annat, och det fastslår var beskattningsrätten bör ligga. Den lösning som man nu valt bär kompromissens prägel. I realiteten har majoriteten — således alla med undantag för moderaterna — satt sig mellan två stolar. Riksdagen skall inte inkallas, sade majoriteten i grundlagberedningen — regeringen skall kunna handla själv, även om frågan sedan skall föras tillbaka till riksdagen. Riksdagen bör inkallas, sade andra. De kompromissvänliga organiserade då en kompromiss som innebär att riksdagen både höres och icke höres. Den höres icke därför att den lämnar makten åt skatteoch finansutskotten, men ändå är den ju med, därför att det är två av riksdagens organ som beslutar. Hela denna konstruktion förefaller mig principiellt olycklig. Att riksdagen åt två utskott överlåter sin beslutanderätt — låt vara tillfälligt och med kommande underställelseföljd — finner jag inte principiellt riktigt, och jag har svårt att förstå varför vi moderater har blivit ensamma om reservationen på denna punkt. Det måste ha varit interna partibekymmer på ett och annat håll som ligger bakom. Reservationen 22 — jag nalkas så småningom slutet, herr talman, i den långa listan — sysslar med lagrådet och dess granskning. Den har också tidigare berörts, och jag behöver inte närmare ingå på den. Det är en modifikation av den regel som gällde innan den obligatoriska lagrådsgranskningen togs bort. Lagrådet skall icke behöva höras i frågor av ringa vikt. Men huvudregeln skall vara att lagrådet hörs i andra frågor. Därom är oppositionspartierna eniga. Samtidigt vill jag notera att regeringen har gjort en betydande eftergift åt oppositionen under de förberedande förhandlingarna genom att möjliggöra för en minoritet i utskott att påkalla lagrådets granskning. Reservationerna 23, 24 och 25 handlar om rättssäkerhetsfrågor. Jag behöver inte närmare ingå på de reservationerna. I ena fallet är det fråga om att domstols organisation bör anges i grundlag. Vi menar att instansordningen, som ligger till grund för rättegångsväsendet här i landet, bör fastställas i grundlag. Vi kräver också ordinarie domare i domstol, därför att strängt taget är det endast i kravet om förekomst av ordinarie domare som den nya regeringsformen klart skiljer domstolar från andra organ. Vi vill bara göra ett undantag för arbetsdomstolen så till vida att dess sammanträden skall fastställas genom särskild lag, men i övrigt vill vi hävda detta för att undvika att det dyker upp nya institutioner som under namnet av domstolar utövar viss begränsad domsrätt men utan ordinarie domares närvaro eller förekomst. Vi har också velat återgå till grundlagberedningens förslag i fall som redovisas i reservationen 25. Den invändning som departementschefen gör genom att hänvisa till gällande regler om strafföreläggande och föreläggande om ordningsbot — det är så tekniska saker att jag här inte skall ingå på detaljerna — har vi försökt kommat till rätta med genom ett särskilt yrkande på den punkten. Reservationen 27 gäller permutation. Grundlagberedningen var enig om att det i grundlagen skulle finnas en bestämmelse om permutation, i vilken man fastställde kriterierna för permutation, nämligen att ändring får medges i upprättad handling, om vad som där föreskrivits inte längre kan tillämpas eller eljest synnerliga skäl till ändring föreligger. Departementschefen avböjer detta och utskottsmajoriteten går på samma linje, med den motiveringen att detta är fråga om ett nytt läge därigenom att vi har fått en lag om permutation efter det att beredningen intog sin ståndpunkt. Men det är en invändning som inte håller. Beredningen var mycket väl medveten om att det skulle komma en lag om permutation. Beredningen yttrade sig till och med om den och hade utförliga promemorior i vilka beredningen behandlade institutet i fråga. Inskrivandet i grundlag av regler om permutation är i själva verket bara en fråga om rättsskydd. Man skall alltså inte kunna ändra nuvarande permutationslag genom en särskild lag. Och det är ganska stora saker som där kan stå på spel: testators vilja, testators önskemål, dispositionsrätten över åtskilliga ting som i ett spänt läge kan bli föremål för ingrepp, icke förutsedda när den permutationslagen antogs och inte förutsedda när vi en gång antar denna grundlag. Reservationen 29 kommer att närmare beröras av herr Werner i Malmö, och reservationen 35, om offentliga utfrågningar i utskott, behöver jag inte heller uppehålla mig vid, eftersom frågan så utförligt har behandlats av tidigare talare här i dag. På samma sätt är det med reservationen 39, vårval. Även den frågan har behandlats tidigare. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 6, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37 och 39. Sedan bara ytterligare några ord. I det särskilda yttrandet nr 3 görs en viss historieskrivning, i vilken folkpartiets tidigare ledare Bertil Ohlin ställs i förgrunden. Till stor del är detta motiverat och i och för sig naturligt, eftersom folkpartiet då var det största oppositionspartiet. Men rättvisan kräver faktiskt att ett erkännande för innehållet i den författning som efter den partiella reformens antagande gäller i dag också ges åt andra. Främst kommer Tage Erlander i åtanke. En gång övertygad om enkammarreformen och riksproportionaliteten drev han denna sak vidare. Vid det grundläggande arbetet var dåvarande högerledaren Gunnar Heckscher en skicklig och framgångsrik förespråkare för enkammaren, och Gunnar Hedlund, centerpartiledaren, tillkommer också en del av äran. För den som under nära nog ett decennium följt grundlagsarbetet inifrån är den historieskrivning som presenteras i det särskilda yttrandet nr 3 mycket ensidig och knappast ägnad att ligga till grund för framtida värderingar och omdömen. Det särskilda yttrandet nr 4 är ännu märkligare. Det är väl knappast vanligt att det i ett särskilt yttrande görs bedömningar av andra partiers insatser eller utslungas påståenden om deras intresse för den ena eller andra punkten. Så sker emellertid i det särskilda yttrandet nr 4. Och det må vara hänt; var fågel sjunger efter sin näbb. Men det är intressant att notera att den anklagelse som riktas mot moderata samlingspartiet är att dess representanter under våren icke har visat benägenhet att diskutera sig fram till ett rättighetskapitel med den uppläggning som finns i motionen 1880 till årets riksdag. Nej, det är riktigt. Det är väl naturligt att vi i första hand tagit sikte på våra egna motioner. Det är väl mycket begärt av oss att vi i första hand skulle inrikta oss på andra partiers motioner. Och att i det sammanhanget anklaga oss för bristande intresse när det gäller frågan i stort är naturligtvis helt befängt.

I debatten har statsministern i dag betonat folkrörelsernas värde för vår demokrati. Det är inte mycket att invända mot det. Möjligen kan man konstatera att perspektivet förefaller en aning kort. Vår folkstyrelse har nog sina rötter längre tillbaka i tiden än vad som markeras av folkrörelsernas inmarsch under förra århundradet. Vår tradition i det avseendet har en djupare historisk grund. Detta tar inget bort av erkännandet åt folkrörelserna i sammanhanget. Regeringen har icke bara gjort det av mig nämnda medgivandet under departementsbehandlingen utan också andra medgivanden: Jag har nämnt immuniteten; förstärkningen av riksdagens ställning i fråga om lagstiftningen kan också nämnas. Jag vill passa på tillfället att förklara att samarbetet mellan oppositionspartierna och departementet både nu och efter författningsutredningen varit oklanderligt; det hår ägt rum under största tillmötesgående från departementets sida. Så vill jag uttala min tillfredsställelse över att utredningen om personinflytandet vid valen kommer till stånd. Jag tror att det är nödvändigt att vi får till stånd en sådan utredning. Vi behöver stärka personmomentet vid valen, och man kan diskutera vägarna härför, men man skall inte nonchalera problemet då ökar man främlingskapet mellan väljare och valda. Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till de reservationer jag biträder. Jag vill nu bara uttrycka förhoppningen att grundlagsfrågan i fortsättningen på den punkten är jag helt ense med herr Ahlmark — måtte röna ett vidare allmänt intresse än vad som nu är fallet. Men ärade kammarledamöter vi kanske inte bara kan skylla på allmänheten, pressen, radion och televisionen i detta sammanhang. Vi har också ett självansvar, jag behöver kanske inte säga mer. Om intresset i kammaren inte är större än det visar sig i dag kan man inte begära så mycket av personer och opinionsbildare utanför detta hus. Jag tror att vi behöver ta krafttag.

Det var en av anledningarna, och vi får inte släppa den tanken när 1974 års regeringsform, så kommer den att heta om allt går enligt ritningarna, förs ut till verklighet.

Herr talman! Herr Hernelius” anförande kan jag till stora delar instämma i, nämligen när han talade för gemensamma reservationer men också på några andra punkter. Herr Hernelius sade att det i det särskilda yttrandet nr 4 fanns osannfärdiga uppgifter. Såvitt jag förstår har det icke kunnat beläggas Det finns icke en enda osannfärdig uppgift i detta ärskilda yttrande av herr Molin och mig. Låt mig beskriva bakgrunden. Vi fann, är propositionen kom, att den var en besvikelse. Man nämnde en rad medborgerliga frioch rättigheter, men sade sedan omedelbart att de kunde beskäras och t.o.m. avskaffas genom vanlig lagstiftning. Med en rösts majoritet vid beslut vid ett enda tillfälle skulle man alltså kunna upphäva en rad för demokratin avgörande rättigheter, enligt den nya regeringsformen. Då arbetade vi fram ett konkret alternativ. Vi gick igenom tidigare utredningar, utkast, debattinlägg och internationella konventioner. I bilagan till motionen 1880 delade vi in rättigheterna i fyra kategorier! För det första rättigheter som bara kan ins ränkas genom ändring av grundlagen; förbud mot dödsstraff, tortyr, landsförvisning och annat. För det andra rättigheter som bara får inskränkas på i detalj beskrivna grunder. Vi förbjuder tvångsarbete — men gör naturligtvis undantag för t.ex. värnplikt För det tredje rättigheter som är oerhört viktiga, men där inskränkningar och preciseringar ibland är nödvändiga. De får enligt vårt förslag dels bara göras på endera av fyra uppräknade grunder, dels bara göras med två tredjedels majoritet i riksdagen eller med två beslut med mellanliggande val Den fjärde kategorien gäller rättigheter som kan inskränkas "och preciseras med vanlig lag. Nu ville moderata samlingspartiet inte vara med om den uppläggningen. Det är deras sak; jag ville bara beskriv a skillnaden. De lade i stället fram en motion som i förhållande till vår motion saknade ett antal rättigheter, t.ex. förbud mot tvångsarbete, dödsstraff, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling vid bestraffning, rättigheter för utlänningar och litet till. Den saknade uppräkningar av preciserade minimirättigheter som en åtalad skall ha vid rättegång och exakt på vilka grunder som frihetsinskränkande kan ske. Båda motionerna begärde, för lagar som inskränker centrala politiska frioch rättigheter, att de antas med två tredjedels majoritet eller på samma sätt som grundlag. Men till detta krav hade vi begärt att man bara fick göra det på vissa grunder, vilket moderatmotionen inte hade gjort Jag kan därför sammanfatta mittenmotionen var mer preciserad, den täckte in fler friheter, den gav grundlagsskydd åt rättigheter vid frihetsberövande och rättegångar, värnade om de centrala friheterna med ytterligare ett lås och undantog inte utlänningar. Visst, herr Hernelius, var moderatmotionen bättre än propositionen. Men den var inte tillräckligt bra och därför var vi liberaler tillsammans med centern tvungna att gå en annan väg.

Herr talman! Bara en liten kommentar till vad herr Hernelius sade om statschefens funktioner. Herr Hernelius hade ett särskilt yttrande i grundlagberedningens betänkande. Det var ett skickligt, det erkänner jag gärna, bitvis listigt skrivet yttrande, som höll många utgångar öppna. Men på den punkt som jag tog upp i mitt anförande, nämligen Torekovöverenskommelsen om statschefens befogenheter, fanns det inte ens i det särskilda yttrandet någon utgång grävd. Jag vidhåller alltså min uppfattning att moderaternas reservation nr 16 om statschefens funktioner stämmer illa med vad partierna kom överens om i Torekov.
Herr talman! Jag kan mycket lätt svara herr Fiskesjö. Frågan om expeditionerna behandlades icke i Torekov. Det fanns därför icke någon anledning att ta med den i det särskilda yttrandet, detta så mycket mindre som min uppmärksamhet på problemet i den formen riktades först genom yttranden från Svea hovrätt och regeringsrätten, som hade tolkat det på ett sätt som gjorde att jag icke ansåg att det rymdes under Torekovkompromissens text. Det är förklaringen, herr Fiskesjö; ganska enkel. Till herr Ahlmark vill jag säga att jag inte vet om jag använde ordet ”sanningslösa” om hans påståenden. Jag borde ha sagt vilseledande påståenden — har jag inte sagt det, vill jag ändra uttrycket till detta, eftersom det var vilseledande påståenden. Jag skall ta ett nytt exempel på vilseledande påståenden. Stod inte Per Ahlmark nyss och sade från talarstolen: Vi lyckades på fyra punkter. Vilka ”vi”? Två av dessa punkter var föremål för motionsyrkanden från alla oppositionspartier, i varje fall från moderata samlingspartiet ävenledes, och den tredje punkten ansågs av expertisen redan vara tillgodosedd genom grundlagberedningens text. Men det må nu vara hänt. Vad beträffar den fjärde punkten vill jag gärna ge en eloge till mittenpartierna för att den har kommit från mittenpartierna. Men det var alltså inte ”vi” som lyckades. Det är vilseledande att framställa det så.
Herr talman! Det herr Hernelius säger bekräftar bara vad som står i det särskilda yttrandet. Det har inte getts någon som helst vilseledande beskrivning där. Det finns en enda mening om herr Hernelius insatser. Det står: ”Efter att socialdemokraterna visat sig beredda att nu släppa målsättningsparagraferna och göra paragrafen om expropriation bindande var moderata samlingspartiets företrädare i utskottet ointresserad av ytterligare förbättringar av rättighetsavsnittet i denna omgång.” Vi hade ju en lång rad diskussioner om ytterligare förbättringar. Jag noterar med mycket stor glädje att vi fick in förbud mot att hindra svensk medborgare att återvända till riket och att vi likaså skrev in förbudet mot dödsstraff. Jag är ledsen över att vi inte i denna omgång fick med förbudet mot tortyr och grym förnedrande behandling och bestraffning. Jag tycker det är alldeles klart att den beskrivning som ges i det särskilda yttrandet har varit korrekt. Och jag kan inte se varför sådana saker skall hållas hemliga för medborgarna. Vi har inte berättat om några repliker eller avslöjat några detaljer; vi har angivit huvudlinjen i arbetet i utskottet. Det är bra som vägledning för medborgarna att de får veta hur diskussionerna i stort sett arna som till slut och inför det fortsatta författningsarbetet skall fälla sina avgöranden gick och vad partierna strävade efter. Det är ändå välj genom sitt röstande. Då bör de också veta var partierna står. Vi har bidragit till den informationen med det särskilda yttrandet.
bi Herr talman! Jag kan inte ge herr Ahlmark det svaret, att i ett yttrande av denna karaktär borde mera talas om egna åsikter och mindre om andras, därför att herr Ahlmark gör båda delarna. Jag vill tillägga att det bland rättigheter som kunde varit värda att införas finns åtskilliga andra. Det var inte många år sedan som förbudet mot slavhandel borttogs ur svensk rätt. Det fanns en rad rättigheter som kunde varit aktuella att framföra, men på det stadium där frågan uppkom och då en utredning de facto var beslutad gällde det att göra ett urval Därav denna begränsning. Vi hoppas att utredningen skall ha tillfälle att se över rättighetskapit let i allmänhet, ta fram gamla och nya rättigheter och undersöka i vad mån det är nödvändigt i en modern tid att inför a desamma i grundlagen.

Herr talman! I det väsentliga i herr Johanssons i Trollhättan slutord kan jag helhjärtat instämma. Tiden medger emellertid inte att jag går in på det intressanta resonemanget om domstolar och samhälle. Men jag fick inte riktigt klart för mig om herr Johansson ansåg att domstolarna var i samhället eller utanför samhället, om de skall användas mot samhället eller ingick i samhället. Och från oppositionens sida har väl ingen velat sätta domstolarna i samma klass som man gör i Amerika. Jag har inte hört ett sådant yrkande från något håll. Resonemanget är med andra ord föga verklighetsbetonat på den punkten. Men jag har intrycket att domstolarna används som skyddsfält för en del som inte vill att något skall ske när det gäller frioch rättigheter. Dit hör inte herr Johansson men vissa andra inom hans parti. Vad privilegierna angår skall jag bara säga att det är märkligt, att när gamla privilegier dör föds nya med detsamma. Det är ju inte mer än några dagar sedan vi i denna kammare fattade beslut om nya privilegier för vissa arbetslöshetsförsäkrade men inte för andra som inte var försäkrade. Vad sedan angår utlandssvenskarna vill jag säga att jag tycker det är litet konstigt att de skall vara tvungna att vänta på sin rätt att rösta år efter år, och denna gång skall de vänta på en valteknisk utredning. När det gäller lagrådet har erfarenheten under den gångna tiden visat att antalet lagrådsremisser har sjunkit kraftigt och dessutom att kvaliteten på viss lagstiftning har nedgått, nämligen sådan lagstiftning som inte har varit underställd lagrådet. Vi hade ett sådant exempel häromdagen, när vi behandlade hyreslagstiftningen. Vad så gäller successionsordningen kunde herr Johansson naturligtvis inte försitta tillfället att göra sig lustig över de ålderdomliga formuleringarna i vår motion. Det är riktigt att där finns ålderdomliga formuleringar men jag kan vända den anklagelsen mot herr Johansson, som i grundlagberedningen har varit med om att stryka 9 § i successionsordningen. I övrigt har han inte varit med om någon som helst ändring. Även han har sålunda slagit vakt om alla dessa underbara formuleringar från förra seklets början. Och när vi inte har gjort några ingrepp i successionsordningen, utöver vad som var alldeles nödvändigt för att få något resultat rörande frågan om kvinnlig tronföljd, så är skälet härtill naturligtvis detsamma som när grundlagberedningen inte gjorde några ingrepp. Vi ville ändra så litet som möjligt i en materia som i och för sig är mycket svårhanterlig. Det skälet tycker jag man skall respektera. Sedan väntade jag förgäves på någon motivering för att ledamoten av grundlagberedningen herr Johansson i Trollhätten i vissa frågor avviker från det enhälliga yttrandet.
Herr talman! Hilding Johansson talade om folkpartiets talmansskräck och statsministerskräck. Vi har inte någon skräck för men väl ovilja mot att koncentrera en enorm makt till en person. Och det är precis vad regeringen och utskottet gör i sina förslag till regeringsbildning och brist på beslutsregler inom regeringen. Den saken kommer Björn Molin senare att gå igenom mera i detalj. Herr Johansson sade att om folkpartiet fortsätter på sin linje om frioch rättigheter, så kan enigheten försvåras. Alla uppgörelser kan inte ske på herr Ahlmarks villkor, sade herr Johansson. Nej, men det blev ju tyvärr heller ingen uppgörelse på mina villkor. I så fall hade vi fått ett rättighetskapitel med ett helt annat utseende än vi nu skall besluta om. Då hade 'vi fått ett skydd för de centrala politiska frioch rättigheterna, och då skulle man inte med vanlig lag kunna inskränka och upphäva flera av de rättigheterna. Uppgörelsen har alltså inte skett på mina villkor. R Man skulle också då ha fått in i grundlagen betydligt fler rättigheter, tagna framför allt ur Europaoch FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Det har vi heller inte fått. Det blev ingen uppgörelse på mina villkor där heller. Vidare sade herr Johansson att det kan föreligga risk för att enigheten bryts upp längre fram. Ja, det finns en sådan risk — om socialdemokratin vandrar tillbaka till tankegångarna från Hilding Johanssons förstamajtal, då han sade att oppositionens förslag på denna punkt kan göra det ”omöjligt att inom rimlig tid genomföra nödvändiga och angelägna reformer”. Om man säger som Arne Gadd att frågan om mänskliga rättigheter aldrig kan säkras med ”formella knep” såsom grundlagsfästande — då kommer det alltid att bli oenighet. Då har vi helt olika meningar. Vi menar att det är viktigt att skydda grundläggande rättigheter i grundlag. Man kan inte mäta temperaturen i engagemanget, sade herr Johansson också. Nej, men man kan se på förslagen och på uttalandena. Och då finner vi ju att här ändå är en klar skillnad. Om man däremot från socialdemokratisk sida går in för att ge ett extra skydd åt de centrala politiska friheterna samt om man är beredd att införa fler rättigheter än man nu har gjort, så tror jag det går att nå enighet längre fram. Men den enigheten kan bara drivas fram genom debatt, och det är den debatten vi har velat stimulera. Om alla med samma envishet hade drivit sina käpphästar hade vi inte fått en ny grundlag, säger Hilding Johansson. Det har man alltid sagt om liberaler. Det sade man om Bertil Ohlin under tio år då han och hans partikamrater ensamma drev kravet på enkammarsystemet. Sedan kom högern 1963, centern 1964 och socialdemokraterna efter valet 1966. Hade Bertil Ohlin och folkpartiet inte drivit kravet på enkammarriksdag, hade vi inte fått denna stora reform. Därför kommer liberalismen att fortsätta att resa sina krav på en fördjupning av folkstyrelsen. Jag tror att de insatserna kommer att fortsätta att driva fram reformer av våra grundlagar.

Herr talman! Den historiska omvärdering som Hilding Johansson nu gjorde sig skyldig till har jag aldrig hört förut. Jag trodde att det började bli allmänt känt och erkänt, också bland socialdemokrater, att det var Bertil Ohlins hängivna och energiska arbete under 15 år som drev fram den stora författningsreformen med en enkammarriksdag, direkta val av hela riksdagen vid en och samma tidpunkt och ett rättvist valsätt. Jag tror att vi har all anledning att vara tacksamma för att det har funnits liberala politiker här i landet som tjatat och rastat sina käpphästar det har fördjupat den svenska folkstyrelsen.